Herr talman! För andra året i följd kommer vi motionärer igen och begär att även till Jägarnas riksförbund skall utgå anslag ur jaktvårdsfonden, och i likhet med föregående år har utskottet avslagit motionen. Jag skulle också vilja påpeka, att jordbruksutskottet använt ungefär samma formuleringar och samma argumenteringar som föregående år. Man hänger nämligen upp sitt avslagsyrkande på det uttalande som tredje lagutskottet gjorde redan 1951 där man bl.a. sade att ökade grupper av jaktintresserade skulle kunna beredas inflytande på ledningen av jaktvårdsarbetet, om förutsättningar funnes för samverkan mellan de båda nu ifrågavarande organisationerna. Man vill alltså att de skall gå tillsammans. Det är givet att jag helt delar utskottets uppfattning att det vore tacknämligt om man kunde få de bägge riksorganisationerna att gå samman. Men nu har det visat sig att man sedan 1951, alltså under praktiskt taget 16 år, inte har kunnat förena dessa båda organisationer. Det kanske också är helt naturligt, ty även människor med samma intressen kan inte alltid dväljas i samma organisation. Vi har exempel på det från många håll i organisationslivet här i landet. Man måste acceptera förhållandena sådana de är och då också ge Jägarnas riksförbund samma rättigheter när det gäller anslag ur jaktvårdsfonden som Svenska jägareförbundet har. Jag skall här inte kritisera Jägareförbundets göranden och låtanden när det gäller att sköta jaktvården och viltvården, ty jag tycker att det skött den uppgiften på ett utomordentligt sätt. I varje fall framgår det av den jaktutredning som snart kommer till riksdagen för ställningstagande. Det är inte på det organisatoriska planet, som meningarna skiljer sig, utan här gäller det helt enkelt att få anslag från jaktvårdsfonden till Jägarnas riksförbund för den verksamhet som detta förbund bedriver. Man säger — jag citerar fortfarande tredje lagutskottet — att alla skulle medverka till att det blir en sammanläggning. Jag tror inte man gör det genom att handskas med Jägarnas riksför bund på detta sätt. Det är i regel så, att om storebror får alla fickpengarna så blir lillebror litet »syrak» på honom. Han kan inte finna sig i det förhållandet att bara den ene skall ha hand om pengarna. Så är ändå förhållandet här, även om man säger som man gör på Svenska jägarförbundet i ett cirkulär som har gått ut till riksdagens ledamöter. Där heter det, att man får ungefär 4 miljoner kronor i anslag för att sköta jaktvården och viltvården, men därifrån avgår ungefär 10 procent till administrationskostnader, alltså drygt 400 000 kronor. Vi motionärer tycker att det vore skäligt att även ge Jägarnas riksförbund ett anslag så att det kan bedriva sin verksamhet inom jägarskrået. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till den reservation som är fogad till utskottets utlåtande.

Herr talman! Jag vill börja med att instämma i herr Helge Karlssons anförande.

Därför skulle jag i min tur vilja ge herr Hansson ett råd i all välvilja. Det rådet lyder: Uppmana dem som tillhör majoriteten att förstå minoriteten — som ändå består av omkring 11 000 medlemmar — som önskar driva en verksamhet som tillgodoser deras intressen ur jaktvårdssynpunkt. De bör ha samma möjligheter och rättigheter som alla andra jägare! Och jag vill tillägga: Jägarnas riksförbund är utan tvivel en organisation som fyller sitt ändamål! Herr talman! Jag ber att med dessa ord få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Det skulle väl vara ganska egendomligt om riksdagen nu skulle ändra de bestämmelser, som redan fipns, och det vore kanske ännu mer egendomligt om vi nu skulle ge anslag till Jägarnas riksförbund. För det första har Jägarnas riksförbund begärt ett anslag som egentligen innebär vad jag tror mycket mer per medlem än vad Svenska jägareförbundet har. För det andra deklarerade Jägarnas riksförbund vid uppvaktningen i utskottet, att det inte vill arbeta efter de stadgar som föreligger. Riksdagen har själv beslutat att anta dessa stadgar, och så länge de inte är ändrade måste vi se till att de följs. Vi tycker därför att det är egendomligt att dessa motioner återkommer årligen på detta sätt. Medlemmarna i Jägarnas riksförbund har ju möjlighet att påverka en ändring av bestämmelserna om de ansluter sig till den organisation, som enligt beslut skall handha verksamheten. Vi som är fackligt organiserade vet att det inte går att stå utanför en organisation. Om man vill ha någon möjlighet att påverka förhållandena måste man vara medlem i organisationen, inte stå utanför och kritisera. Den bästa möjligheten är väl här att söka ett samarbete. Jägarnas riksförbund deklarerade i utskottet att de var böjda för samarbete, och jag hoppas att ett sådant kommer till stånd. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Till kammarens ledamöter kommer att per post översändas en stencilerad sammanställning, vari angives data för de sammanträden, då motioner sist må väckas i anledning av de till och med i dag, fredagen den 17 mars, avlämnade propositionerna. Jag får vidare meddela, att de Kungl. Maj:ts propositioner som under tiden 20—23 innevarande mars överlämnas till kammaren kommer att per post tillställas ledamöterna i den mån delningsupplaga föreligger. Propositionerna kommer dessutom att som vanligt utdelas på ledamöternas bänkar i plenisalen.

Herr talman! Oroande rapporter om kvicksilverförgiftningar hos fisk fortsätter att komma från olika insjöar. Avsättningen av insjöfisk har under inverkan av sådana uppgifter försvårats. Många konsumenter känner sig ovissa om huruvida fisken är hälsovådlig eller inte och avstår i sådant läge från att förtära fisk. Utövarna av insjöfiske är å sin sida i många fall villrådiga om huruvida de kan fortsätta sin verksamhet. I vissa avseenden har motstridande informationer till allmänheten förekommit angående eventuella risker av att äta fisk från förorenat vatten. Blott en ringa del av landets vattendrag har hittills blivit föremål för undersökning angående kvicksilverförgiftning.
Herr talman! Med hänsyn till infallande helg hemställer jag, att kammaren måtte medgiva att tiden för avgivande av motioner i anledning av dels det betänkande med förslag till effektivisering av riksdagens revisorers verksamhet, som bordlagts den 15 mars, dels ock de Kungl. Maj:ts propositioner, som bordlagts vid kammarens sammanträden onsdagen den 15 och torsdagen den 16 mars, utsträckes till det sammanträde, som infaller näst efter 15 dagar från det betänkandet och propositionerna kom kammaren till handa.
Statens institut för folkhälsan torde f. n. inte ha kapacitet att öka sina undersökningar. De erfarenheter man hittills vunnit synes böra ligga till grund för en planering över hur undersökningsarbetet i fortsättningen skall bedrivas. Hänvisande till ovanstående anhåller jag om kammarens tillstånd att till statsrådet och chefen för socialdepartementet få ställa följande frågor: 1. Avser statsrådet föranstalta om utökade möjligheter för fiskanalys från vattendrag, där kvicksilverförgiftning kan misstänkas? 2. Avser statsrådet föranstalta om att objektiva och entydiga informationer delges allmänheten allteftersom forskningsresultat framkommer?

Herr talman! Vid sjövärnskårens 50 årsjubileum för ett par år sedan sade försvarsminister Sven Andersson bl.a. följande: »Den verksamhet som sjövärnskåren bedriver har i hög grad kommit både marinen och den svenska handelsflottan till godo. Den har underlättat rekryteringen av militärt och civilt sjöbefäl och hjälpt till att förstärka de olika personalkårerna. Verksamheten har alltså i hög grad givit positiva bidrag till landets försvar.» Jag vill instämma och tillägga att verksamheten också i hög grad givit positiva bidrag till en allmän fostran av ungdomar. Den har givit unga män med intresse för sjölivet en ökad kännedom om och större respekt för dettas speciella krav. Den har också givit dem en möjlighet att i någon mån få konfrontera sjöintresset med en verklighet som kanske visar sig vara långt bistrare än vad de har trott. Därigenom har i många fall en felsatsning på yrkesutbildning — eller rättare sagt en satsning på fel yrkesutbildning — kunnat undvikas, och tid och kostnader har kunnat sparas för samhället och för den enskilde. Sjövärnskåren har sålunda varit ett verksamt instrument i yrkesvägledningen. Utbildningen bedrivs i åtta skolor och omfattar ungefär 800 ynglingar. Den är avsedd att leda fram till skepparkompetens. I sina petita för 1967/68 har chefen för marinen begärt en anslagsökning på 75 000 kronor, alltså en höjning från 600 000 till 675 000 kronor, och detta uteslutande för att täcka kostnadsökningar. Regeringen har föreslagit en ökning med 15 000 kronor, d. v. s. ungefär 2,5 procent. Detta måste få konsekvenser för verksamheten. Det går inte att dra ner underhållet av materielen — det vore att ta oförsvarliga risker i fråga om säkerheten. Det går inte heller att dra in på kostnaderna för förläggning och förplägnad av eleverna, ty dessa kostnader är i huvudsak fasta. Prutningen måste därför i första hand gå ut över utbildningen av ungdomarna, antingen genom att antalet elever reduceras eller genom att Öövningarnas kvalitet försämras. Intet av dessa alternativ är tilltalande. Den måttliga kostnad det här gäller ger god utdelning både för försvaret och den civila sjöfarten och i form av värdefull fritidssysselsättning för en skara ungdomar.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

Herr talman! Utskottet har inte någon annan mening om sjövärnskårens arbete än den som herr Virgin har givit uttryck för. Då de frivilliga försvarsorganisationerna kommer att behandlas speciellt och i ett sammanhang under punkten 152, skall jag dock, herr talman, avstå från att nu föra något resonemang i denna fråga. Jag yrkar bara 1 korthet bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Utöver ett instämmande i herr Virgins yrkande om bifall till reservation nr 1 vid punkten 50 vill jag såsom motionär med några få ord ytterligare motivera den föreslagna anslagshöjningen. Sjövärnskårens aspirantskolor representerar ett tvärsnitt av svensk ungdom i åldrarna 15—17 år. Den som känner förhållandena vet att den verksamhet som kåren bedriver genom sin inriktning uppväcker sjöintresse, inte bara bland ungdom i kustbygderna utan också bland inlandsungdom. Den ungdomsutbildning i sjömanskap, segling och navigation som sjövärnskåren svarar för är inte bara — som herr Virgin också framhöll — karaktärsdanande, utan den är också ytterst värdefull ur rekryteringssynpunkt när det gäller såväl örlogsflottan som handelsflottan. Omkring 800 ungdomar har engagerats i denna utbildning. Det är således inte fråga om någon mindre, exklusiv grupp av ungdomar. Ur olika synpunkter skulle det vara ytterst beklagligt, om denna grupp decimerades på grund av minskade utbildningstillfällen. Naturligtvis uppstår det kostnadsfördyringar på detta liksom på alla andra områden, och utskottet understryker i punkten 152, att de frivilliga försvarsorganisationerna arbetar under svåra ekonomiska förhållanden. Detsamma kan sägas om sjövärnskåren, De ökade omkostnaderna lär knappast kunna reduceras på annat sätt än genom en nedskärning av verksamheten, d. v. s. minskat antal elever, Instruktörer eller handledare kan inte utnyttjas i nuvarande utsträckning. Den troliga följden blir att en av aspirantskolorna — visserligen inte på min egen västkust utan vid smålandskusten — måste inställa sin verksamhet. Vid fjolårets riksdagsbehandling av detta ärende anförde utskottet, att frågan om förstärkning av bidraget till sjövärnskåren torde komma att närmare behandlas i en aviserad utredning. Man uttalade förhoppningen att förslag från utredningen möjligen kunde vara färdigt till 1967 års riksdag. Då 1966 års värnpliktskommitté tillsattes så sent som i maj förra året och skall syssla håde med frivillig utbildning av gängse typ och med sjövärnskårens verksamhet, kan naturligtvis inte någon livsyttring från den kommittén ha yppat sig till årets riksdag. Men jag vill framhålla att det är ytterst tacknämligt att kommitten enligt sina direktiv skall uppmärksamma de motioner i ämnet, som under senare år har behandlats av riksdagen och de uttalanden som gjorts i anslutning till dessa motioner. Det är väl i avvaktan på detta som Ang. bidrag till sjövärnskåren departementschefen och utskottet föreslår en uppräkning med 15 000 kronor.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

Herr talman! Det är en för vårt land ganska enastående företeelse att intresset för försvaret och förståelsen för dess vitala betydelse tar sig uttryck i en högst imponerande frivillig verksamhet, en verksamhet som är avsedd att gagna försvaret och att öka dess effekt. Denna frivilliga verksamhet ger en förankring av försvarsviljan i svenska folket som är långt starkare än vad som skulle kunna åstadkommas på annat sätt ens med långt större anslag än vad frivilligrörelserna erhåller. Den utbildningsverksamhet som de frivilliga organisationerna bedriver torde också ge en effekt som även den per satsad bidragskrona är långt överlägsen vad som kan uppnås på annat sätt. Detta hindrar inte att de frivilliga organisationerna i dag brottas med betydande svårigheter. Pretentionerna har stigit, och kraven på åtminstone någon ersättning för förlorad fritid och andra uppoffringar blir större. Alla omkostnader stiger. Men framför allt torde det vikande försvarsintresse som regeringen har visat genom sina egen domliga utspel i försvarsfrågan lägga sordin även på viljan till frivilliga insatser och tron på deras värde. Det hade varit väl motiverat att försöka kompensera något av försvarsnedprutningarnas förlamande effekt på försvarsviljan genom en ökad satsning på frivilligverksamheten. Kostnaden är ringa. De anslag som frivilligsorganisationerna begärt uppgår till sammanlagt 13,4 miljoner kronor. Överbefälhavaren har tillstyrkt 11,9 miljoner kronor inom den militära kostnadsramen. Departementschefen föreslår nu ett anslag på 10,29 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning på mellan 4 och 5 procent av det nu utgående anslaget. Den verkliga kostnadsstegringen är dock större. Dessutom tillkommer, såsom jag nyss påpekade, nödvändigheten att ge de frivilliga funktionärerna en rimligare ersättning för deras uppoffringar. Det går inte att vidmakthålla verksamheten i dess nuvarande omfattning om så inte sker. Det måste då bli betydande avtappningar, vilka sannolikt blir mycket svåra att hämta åter. De kostnader för frivilligverksamheten för vilka statsbidrag utgår kan uppdelas i tre grupper. Det gäller för det första administrationen. På denna punkt är en kostnadsstegring oundviklig, och huvuddelen av den föreslagna anslagsökningen kommer att konsumeras där. Det gäller för det andra förnödenheterna, beträffande vilka beloppen är låsta av Kungl. Maj:t och besparingar knappast är möjliga att göra. Det gäller för det tredje utbildningen. Det blir alltså där som inskränkningarna måste göras.

Detta får nu skrinläggas. Frivilligorganisationerna bedriver en betydande ungdomsverksamhet. De skapar därmed inte bara ökad försvarseffekt till en mycket måttlig kostnad, utan de lämnar också ett gott bidrag till strävandena att ge ungdomen en meningsfylld och uppfostrande fritidssysselsättning, detta med medel som helt ligger inom försvarskostnadsramen. Jag tycker att anslagsäskandet borde ha mött större förståelse och att högermotionen hade bort bifallas.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
Herr talman!

Den första synpunkten är rent taktisk-politisk. I de frivilliga försvarsorganisationernas arbete deltar ett mycket stort antal människor. Det talas i vår motion om en miljon medlemmar, aktiva eller passiva, som står bakom detta arbete — låt vara att det kan förekomma vissa dubbelräkningar. Vore det inte riktigt att nu ett antal folkpartister, centerpartister och försvarsvänliga socialdemokrater stödde reservationen för att inte låta oss i högerpartiet stå ensamma som försvarare av dessa intressen som går så på djupet hos det svenska folket. I mitt eget partis snävt egoistiska intres se borde jag självfallet inte resonera så här, utan partipolitiskt inkassera de pluspoäng som vårt uppträdande kan ge. Sedan ber jag att få komma till den andra synpunkten. Jag tror att det skulle vara av stort positivt värde för behandlingen av dessa frågor i nästa omgång, om vi nu fick en opinionsyttring som visade att intresset för dessa angelägenheter inte går efter några partipolitiska linjer. Nästa omgång blir tydligen när den i utlåtandet nämnda kommittén nästa år kommer med sitt förslag. Låt oss nu försöka påverka detta förslag genom att i voteringen visa att vi bedömer Kungl. Maj:ts sparsamma linje i denna fråga som felaktig. I sakargumenteringen vill jag bara helt instämma i herr Virgins nyss framförda synpunkter och kanske tillägga att utskottets argumentering för att skjuta på de begärda förbättringarna i avvaktan på nästa års kommittéutlåtande ju inte rimligen kan vara hållbar. Man binder sig inte på något sätt för det fortsatta handlandet genom att ge de i reservationerna äskade anslagen.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
Herr talman! Egentligen är det endast en sak i det utlåtande som här föreligger, men fördelad på flera punkter, nämligen anslagen till de frivilliga försvarsorganisationerna, som föranlett skilda meningar. Vi är alla överens om de frivilliga försvarsorganisationernas stora betydelse för försvaret och uppskattar alla det sätt på vilket de ryktar sitt värv. Deras betydelse kan knappast över skattas. Däri vill jag helt instämma med de föregående talarna. Genom den breda förankringen bland nationens medborgare och det betydelsefulla arbete som utföres på skilda fronter inom vårt försvar har de skapat en aktningsvärd goodwill för försvaret bland den stora allmänheten. Utskottet och reservanterna är helt överens på denna punkt. Det är om anslagets storlek som meningarna går isär. Personligen tror jag att en anslagsökning av den storlek som reservanterna föreslår på intet sätt är oskälig. Den utgör ju endast drygt hälften av den anslagshöjning som ÖB begärt. När utskottet trots detta stannat för Kungl. Maj:ts förslag, som innebär en anslagshöjning med 445 000 kronor, eller en knapp fjärdedel av vad ÖB äskat, beror detta på att 1966 års värnpliktsutredning nu sysslar med de frivilliga försvarsorganisationernas problem, deras organisation och ekonomi. Efter vad utskottet erfarit väntas resultatet av denna utredning föreligga senast nästa år. Utskottet brukar ju under sådana förhållanden inte föregripa en utrednings resultat. Jag vill i sammanhanget erinra om att riksdagen på utskottets hemställan vid flera tillfällen och senast föregående år understrukit betydelsen av den frivilliga försvarsverksamheten och att hänsyn borde tas därtill vid beräkning och avvägning av anslagen under fjärde huvudtiteln. Vi kan konstatera att hela försvaret under kommande budgetår får leva under knapphetens kalla stjärna. Kanske har detta avsatt sina spår när det gäller beräkningen av anslagen på dessa punkter. Jag hoppas emellertid — då jag ser statsrådet här inne i kammaren — att han skall ha sin uppmärksamhet riktad på de frivilliga försvarsorganisationernas problem och. med det snaraste rätta till eventuellt föreliggande brister.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

Herr talman! De riktlinjer som av 1962 års riksdag antogs med tillämpning fr.o.m. budgetåret 1963/64 innebar att investeringsanslagen under varje kapitalfond sammanslogs till ett kollektivanslag. Vidare beslöts att på respektive kollektivanslag skulle utöver ramen finnas en viss marginal tillgänglig för att möjliggöra en av konjunkturmässiga eller eljest särskilda skäl påkallad höjning av medelsförbrukningen under löpande budgetår. Liksom tidigare föreligger från vår sida icke någon erinran mot grundtanken och grundprincipen i införandet av kollektivanslagen. Mer än någonsin torde det i dag vara angeläget att de statliga utgifterna i möjligaste mån begränsas och att största återhållsamhet iakttages i fråga om de statliga investeringarna. Mängder av anslagsäskanden har av regeringen skurits ned med hänvisning till rådande ekonomiska förhållanden. Televerkets investeringsram tillåtes dock att öka med inte mindre än 51 miljoner kronor i förhållande till den ursprungliga ramen för innevarande budgetår. I reser vationen vänder vi oss mot denna ökning och föreslår därför samma investeringsram som ursprungligen gällde för budgetåret 1966/67. Den föreslagna marginalen på cirka 10 procent kan under nu rådande förhållanden icke heller accepteras av oss. Att ställa cirka 100 miljoner kronor till regeringens förfogande för att den vid eventuellt behov skall kunna utöka investeringsramarna anser vi felaktigt. Det bör vara riksdagens sak att pröva eventuellt nya anslags behövlighet. Skulle konjunkturmässiga eller eljest särskilda skäl uppstå, föreligger möjlighet för regeringen att via tilläggsstat äska medel, Av detta skäl yrkar vi i reservationen avslag på den tioprocentiga marginalen. Jag ber med dessa ord att få yrka bifall till den föreliggande reservationen.

Herr talman! Jag förstår mycket väl högerns intentioner att försöka spara pengar på alla punkter, ty man har ju sina givna syften därmed. Men att man föreslår besparingar just på detta område är en smula förvånande. Inom den statliga verksamheten har vi svårigheter på vissa områden, t.ex. beträffande statens järnvägar, men televerket är ju ett av våra mest expanderande verk, Dess utveckling är enastående. Följaktligen är investeringar i synnerhet befogade inom televerket. Om man sedan skall anföra ytterligare skäl, så vet vi att trots den starka expansionen inom televerket väntetiden är lång t.ex. när det gäller att få nya telefoner. Därför ställer man sig just i detta avseende särskilt frågande till tanken att begränsa investeringarna ytterligare. I det som herr Strandberg nu anfört kan jag inte finna något skäl att ändra beslutet från 1962.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
Herr talman! Herr Bengtson och jag skulle kunna föra en lång debatt i detta ärende. Jag förnekar ingalunda att det föreligger väntetider för installation av telefon. Herr Bengtson vet att det under utskottsbehandlingen har upplysts om att väntetiden är 4—8 veckor. Det tycker jag inte är så märkligt i ett land som ligger på andra plats i världen i fråga om telefontäthet. Även jag ingår i denna väntekö, då jag helt nyligen har beställt telefon till mitt sommarställe. Om den kommer om 6, 8 eller 10 veckor kan väl vara ganska egalt, om man varit ute i god tid.

Herr talman! Frågan om radiooch TV-monopolet har ingående diskuterats i riksdagen ett antal år. Förra året hade vi ju tillfälle att först ventilera problemet under vårsessionen och därefter så sent som i december i samband med behandlingen av den proposition som var föranledd av 1960 års radioutredning. Vid det sistnämnda tillfället debatterade vi som bekant också frågan om TV 2, reklamen och färgtelevisionen. Våra positioner och våra argument torde därför vara väl kända. Varför har vi då återkommit med motioner i dessa frågor? Jo, herr talman, vi tänker inte uppge vår kamp för att söka bryta det statliga radiooch TV monopolet. Vi vill ständigt klargöra att ett demokratiskt statsskick förutsätter en fri opinionsbildning och att denna fria opinionsbildning inte får kringgärdas av monopol, vare sig i statlig eller privat regi. Riksdagsbeslutet i december 1966 innebär en framtida och väsentligt utökad monopolisering i statlig regi, som vi då inte accepterade. Lika litet gör vi det i dag. Ingen i riksdagen skulle tolerera inskränkningar i yttrandeeller tryckfriheten. I det fallet står vi ju alla enade då det gäller att slå vakt om den fria opinionsbildningen, men så snart det gäller motsvarande frihet för opinionsbildning i etermedia reses från socialdemokratiskt håll hårdaste tänkbara motstånd. En av grundstenarna i en fungerande demokrati utgöres av den bevakning som garanteras oss genom den fria pressens arbete. Konkurrerande organ bevakar och kontrollerar varandra. Detta ytterst värdefulla konkurrensmoment kan aldrig förekomma i en monopolsituation inom pressens område, och därför avvisar vi enhälligt tanken på ett pressmonopol. På samma sätt vill vi från högerpartiet avvisa monopolet inom radio och television. Ur teknisk synpunkt har vi belyst att en fri etableringsrätt redan i dag är möjlig. Jag kan hänvisa till mitt eget anförande i denna kammare den 14 december förra året. Herr talman! Efter vad som har passerat under detta års första månader då det gäller frågan om reklam i televisionen tror jag att många människor tycker att regeringens inställning till reklam i TV är mogen för omprövning. Det räcker inte med att herr Palme blir adjungerad ledamot av flera ideella organisationer här i landet. I oktober förra året tillsattes en utredning rörande reklamens roll i samhället. Denna utredning skall också undersöka möjligheterna till reklamfinansiering inom Sveriges radios ram, Högerpartiet framhöll att ett eventuellt framtida inrättande av reklam i televisionen inom monopolets ram inte kunde accepteras. Ett statligt radio-TV-företag, som skulle finansieras med både licensavgifter och reklaminkomster, skulle erhålla en så överlägsen konkurrensställning att tillkomsten av konkurrerande företag kanske aldrig kunde bli möjlig. I samma underläge skulle hela den svenska pressen hamna.

Jag yrkar därför bifall till reservation b. Den snabbhet varmed vi i höstas behandlade propositionen om rundradions och televisionens framtida verksamhet kritiserades av alla de borgerliga partierna. Det gällde dock ställningstaganden till investeringar i storleksordningen 450 miljoner kronor, och det hade varit önskvärt att se dessa mot bakgrunden av den finansplan och den nationalbudget som skulle föreläggas riksdagen en knapp månad senare. Ingen torde på allvar våga kritisera oss i dag, då vi påstår att det skulle ha varit klokt att något vänta med decemberbeslutet. Vi skulle då fått möjlighet att avväga investeringar för en ny TV-kanal i förhållande till andra önskvärda investeringsobjekt. Det kan visserligen göras gällande att det för budgetåret 1967/68 rör sig om endast cirka 15 miljoner kronor, men å andra sidan torde det kärva ekonomiska klimat som nu råder komma att bli bestående en tid framöver. Det skall också observeras att investeringskostnaderna för TV 2 fram till 1970/71 uppgår till över 150 miljoner kronor enbart för utbyggande av sändningsnätet. För att hela landet skall bli i tillfälle att se TV 2 erfordras ytterligare 250 miljoner kronor i 1966 års prisläge. Vid vår prioritering har vi kommit till det resultatet att många andra viktiga investeringsändamål bör sättas i förtur, varför vi i reservation c hemställt att inrättandet av TV 2 tills vidare skall uppskjutas. Jag yrkar bifall också till den reservationen. Vad beträffar införande av färgtelevision beslöt riksdagen i december förra året att i skrivelse till Kungl. Maj:t begära att konkret förslag snarast skulle föreläggas riksdagen. Vid ärendets behandling i kammaren framhölls från vår sida att vi bedömde det som ange läget och möjligt att 1967 års riksdag skulle få tillfälle att taga definitiv ställning till tidpunkten för införande av färg-TV. Helt naturligt riktade jag till kommunikationsministern frågan om hans avsikt var att förelägga årets riksdag förslag i ärendet. Herr Palme var dock icke beredd att utlova att så skulle ske. När därför motioner väckts med begäran att regeringen skall förelägga årets riksdag förslag till tidpunkt för färg-TV:s införande, har alla de borgerliga representanterna i utskottet enats om sådan hemställan som framgår av reservation d, till vilken jag yrkar bifall. Motiveringen till nyssnämnda yrkande återfinnes i två reservationer, e 1 av mittpartierna och e 2 av högerpartiet, vilka i stora drag sammanfaller med varandra. Vad gäller ställningstagandet till TV 2 har vi från vårt håll nödgats skära ned texten något. Vidare vill vi inte föregripa det förslag som vi hoppas skall föreläggas årets riksdag genom att nu försöka fixera tidpunkt eller partiella lösningar. Det blir tillfälle för oss att återkomma med definitiva och preciserade ställningstaganden då regeringens förslag föreligger. Många och starka skäl talar emellertid för att riksdagen redan i år bör fatta beslut om tidpunkten för införande av färg-TV. Jag har tidigare redovisat dessa skäl inför kammaren.

Herr talman! Så skulle uppräkningen kunna fortsätta med ytterligare argument. Tillåt mig bara att göra en personlig reflexion: Jag undrar om inte en mycket stor del av svenska folket hellre skulle vilja ha färg-TV än en ny monopolkanal. Många rättviseskäl talar för att färg i första hand bör införas i TV 1. Hela landet kan därmed erhålla färgmottagning samtidigt. Kostnaderna är heller icke större än cirka 15 miljoner kronor för de ändringsarbeten på nuvarande sändningsnät för TV 1 som möjliggör färgsändning. Utöver färgsändning i TV 1 bör man eftersträva förbättrad programstandard. Förverkligas detta tror jag att vi har kommit långt. Kan en sådan utveckling kompletteras med etablering av konkurrerande, fria TV-företag — som man nyss har talat om — så tror jag att vi är på absolut rätt väg. Jag yrkar därför bifall till reservationen e 2. Slutligen, herr talman, finns det en högerreservation littererad f. Där återkommer vi till den linje vi förfäktat under flera år beträffande vissa anslags uppförande. Vi har ansett och anser alltjämt att fria radiolicenser åt blinda skall bekostas med skattemedel. Däremot synes det oss riktigare att kostnader för propagandaeller infor mationsverksamheten för utlandet skall till sin huvudsakliga del täckas av anslag under utrikesdepartementets huvudtitel och, i den utsträckning så inte sker, genom licensmedel. Vi menar också att kostnaderna för skolradioverksamheten helt skall täckas av licensmedel. Detta innebär som sagt, herr talman, ett uppföljande av den linje som vi tidigare förordat, och jag ber därför att få yrka bifall till reservationen f.

Herr talman! Riksdagen behandlade i slutet av förra året utförligt de riktlinjer som skulle gälla för radiooch TV-verksamheten i vårt land. Därvid debatterades även frågan om kommersiell television, och därför anser jag i likhet med herr Strandberg att vi inte bör ha anledning att nu åter dra upp en utförlig debatt om kommersiell TV och radio. Möjligen skulle jag vilja göra den invändningen mot herr Strandberg, att det hela kanske inte är riktigt så extremt som han ville göra gällande. Talar man om monopolradio så har vi väl ändå — vad gäller den politiska friheten — både en styrelse och en radionämnd med möjligheter att säga sin mening. Inför valen brukar vi ju också ha fria debatter i radio och TV. Man kan alltså anföra en del omständigheter som tyder på att monopolställningen inte har fullt så stark betoning som herr Strandberg menade. Jag tror också att en rad skäl kan tala för att man är litet försiktig med kommersiell TV. Erfarenheterna från en del andra länder har dock ådagalagt att i synnerhet reklamen i TV ofta har en mycket nedbrytande tendens. Detta är någonting som jag personligen alls inte skulle önska att vi fick i svensk TV. Jag är helt enig med herr Strandberg om att vi på alla sätt skall hålla åsiktsfriheten högt — men då bör vi också se till att vi inte får en kommersiell radio och TV där man tack vare väldiga kapitalresurser kan lägga sig till med stora delar av programmen och påverka åsiktsbildningen via pengar i stället för på de vägar som bör vara legitima. I det fallet vill jag alltså, herr talman, yrka bifall till utskottets utlåtande. Jag vill också ta upp frågan om medelsanvisningen till teleanläggningar. Beträffande den frågan vill jag bara säga att det naturligtvis är önskvärt att det sparas pengar för olika uppgifter, om det finns någon möjlighet därtill. På denna punkt finns det en reservation a som innefattar ett förslag till besparing från centerns och folkpartiets sida. Vi anser att det här finns en möjlighet att utan våda spara pengar. Av denna anledning yrkar jag bifall till reservation a. När det gäller televisionsverksamheten i övrigt har ju beslut fattats om att TV 2 skall införas. Herr Strandberg ansåg att om vi hade vetat hur de ekonomiska förutsättningarna skulle bli under budgetåret 1967/68 så skulle vi kanske inte ha fattat beslutet om TV 2. Jag tycker att det är en mycket optimistisk inställning från herr Strandbergs sida att hoppas på att en alldeles särskilt gynnsam budget skulle kunna framläggas för det kommande budgetåret, med de ekonomiska förutsättningar som har förelegat. Det fanns så många premisser efter vilka det ekonomiska läget kunde bedömas att man knappast kunde tro på en helt plötsligt mycket gynnsam statsfinansiell situation. Den saken kunde bedömas redan när beslutet fattades. När vill herr Strandberg att vi skall införa TV 2? Skall det bli när statsfinanserna är mera gynnsamma än nu, så lär vi nog få vänta ganska länge. Expansionen har varit stark i vårt land, inte minst på det sociala området, och det lär inte bli så att vi en dag har så stora överskott att vi kan säga att de är tillräckliga för att genomföra TV 2. Därför finns ingen anledning att ändra Även på den punkten biträder jag alltså utskottets förslag. Herr Strandberg berörde också punkterna om skolradio, utlandssändningarna och om medel till fria licenser för blinda. Han hade här en annan uppfattning än den som utskottet har framfört. Beslut på dessa punkter har ju tidigare fattats av riksdagen, och det finns väl ingen större anledning att frångå dessa beslut. Skolprogramverksamheten och programverksamheten för utlandet finansieras från och med budgetåret 1964/65 med allmänna skattemedel, anvisade över riksstaten under sjätte huvudtiteln. Jag kan inte inse att det finns någon som helst anledning att gå ifrån den redan antagna principen. Också på denna punkt biträder jag därför utskottets hemställan. När det gäller frågan om införande av färgtelevision i vårt land kan det konstateras att det är meningslöst att kämpa emot en teknisk utveckling som ger förmåner åt människorna. Vi vet med säkerhet att färgtelevisionen kommer; det finns ingen tvekan om den saken. Man har på det tekniska området kommit så långt härvidlag att det inte finns någon anledning att motarbeta införandet av färg-TV. Det har varit på samma sätt på det ena området efter det andra. När vi fick ljudfilmen klagades det mycket på den tekniska kvaliteten. Ljudfilmen gick ändå fram med stormsteg. Snart kunde man inte tänka sig annan film än ljudfilm. På samma sätt var förhållandet med färgfilmen. Tidningarna översvämmade av kritik. Det första programmet såg ut — som jag minns att en recensent skrev — som när mor där hemma hade råkat ta för mycket blåelse i vattnet när hon skulle tvätta. Det kan hända att det var så under den första tiden, men även på detta område gick utvecklingen snabbt framåt, och nu produceras de allra flesta filmerna i färg. Det kommer att bli precis samma sak när det gäller televi sionen, I utlandet går utvecklingen på det området obestridligen framåt med mycket stora steg. En rad länder är redan klara med besluten om när de skall införa färg-TV. En del av dem ligger geografiskt så till att grannländerna blir nödsakade att införa färg TV. Programmen kommer att nå så långt utanför de förstnämnda ländernas gränser, att det inte är någon mening för de andra länderna att stå utanför. På det sättet kommer färg-TV inom kort tid att finnas i den allra största delen av Europa. Man kan vidare fråga sig om den amerikanska utvecklingen har någon betydelse för vårt vidkommande. Jag vill påstå att så är fallet. Av de tre största och totalt sett dominerande TV företagen i USA sänder ett 95 procent, det andra 60 procent och det tredje 45 procent av samtliga sina program i färg. Vilken betydelse har nu detta för Sverige? Jo, om vi skall sälja svenska TV-program kommer dessa inte att efterfrågas om de är producerade i svartvitt. Det har redan framställts önskemål om att sådana program skall produceras i färg. Jag kan som exempel nämna sändningarna från Nobelfesten, som röner stort intresse. Sverige kan vidare komma att arrangera stora idrottsevenemang, t.ex. världsmästerskap i olika idrottseller sportbranscher, från vilka sändningarna skall vidarebefordras till andra länder. Om vi bara kan producera sändningarna i svart-vitt, får vi inte samma möjligheter som om de skulle produceras i färg. Detta är några få exempel på hur den tekniska utvecklingen går framåt i andra länder och på hur vi oundvikligen påverkas härav. Det frågas ofta hur pass goda de tekniska möjligheterna är på detta område. Är dessa nu verkligen fullt tillfredsställande? Ja, man kan utan tvivel göra gällande att det finns ett så gott som helt dominerande system i Europa, vil ket man bör gå in för. Det förekommer visserligen två olika system, eftersom man i Frankrike envisas med att använda SECAM-systemet under det att de övriga länderna tillämpar PAL-systemet. Vi har i vårt land genomfört försök med PAL-systemet, vilka förlöpte helt perfekt. Det kan alltså inte anföras tekniska svårigheter som skäl mot att nu införa färg-TV i Sverige. Beträffande frågan om konsumenternas önskemål i detta sammanhang, hur investeringarna skall läggas upp 0. s. v. tycker jag att vi borde ha lärt något av förhållandena när televisionen ursprungligen kom till Sverige. Var vi ordentligt förberedda den gången? Hade regeringen sett till att vi stod beredda för att ta emot televisionen? Det var mycket dåligt med den saken. Man körde då t.ex. upp tåg till Norrland lastade med TV-apparater, och folk stod och väntade vid järnvägsstationerna, där man köpte apparaterna med antenn och allt. En sådan utveckling vill vi inte ännu en gång uppleva i samband med den tekniska förändring som införandet av färg-TV innebär. Jag kan nämna att följden av vår bristande beredskap blev att knappt hälften av de apparater som till en början såldes var svensktillverkade. I dag är cirka 70—75 procent av de TV apparater som används i Sverige svensktillverkade. Detta är en av de viktigaste anledningarna till att tidpunkten för införande av färg-TV nu borde fastställas. Detta är dock en omständlig och stor sak. Vi har inte begärt någon exakt tidpunkt för införandet av färg-TV utan vi vill endast få ett beslut om tidpunkten. Det är för den svenska TV-industrien av allra största betydelse att få besked i något så när god tid. Färg-TV apparaterna innehåller en rad olika komponenter, som delvis importeras och som delvis kan tillverkas inom landet. Var och en kan lätt förstå att det behövs ordentliga förberedelser för att svensktillverkade apparater skall kunna levereras när färg-TV-programmen verkligen kommer. Ytterligare ett skäl talar för att ett beslut om tidpunkten för införandet av färg-TV borde fattas, nämligen att bortemot hälften av de apparater som nu är i bruk har använts så pass länge att de är färdiga att bytas ut. Det blir för höga kostnader för reparationer förenade med en fortsatt användning, varför de måste bytas ut. Hur skall då konsumenten egentligen förfara när han skall byta sin TV apparat? Jag skulle i detta sammanhang vilja fråga hur det blivit med statsministerns så beprisade »valfrihetens samhälle»? Vad slags televisionsapparat skall han köpa? Han kanske förmodar att färg-TV snart kommer och vill därför köpa en sådan apparat. Eller skall han säga att man inte vet vad den nuvarande regimen kommer att göra. Han kanske hinner förbruka ännu en apparat för svart-vit TV, innan vi får färg-TV. Skall han då bestämma sig för att köpa en vanlig svart-vit TV-mottagare? Mycket starka skäl talar för att konsumenten bör veta när Sverige ämnar införa färg-TV. Sedan är det en upplysning som måhända är onödig, men alla har kanske inte satt sig in i att om man köper en färgtelevisionsmottagare, kan man också ta in alla svart-vita program på den. Det blir då ingen svårighet om man köper färg-TV-apparaten. Det har befarats att om vi skulle få färg-TV, skulle det bli en uppsjö av inköp, så att det blev kolossalt stora investeringar. Tvärtom, det blir stora investeringar om man bromsar alltför länge, ty då dämmer man upp ett behov som man gjorde förra gången, när vi skulle börja med den vanliga svart-vita televisionen. Då kan det bli mycket stora inköp på en gång. Har man däremot tillkännagivit vid vilken tidpunkt färg-TV skall komma hit, kan konsumenten när han skall byta sin TV genast avgöra att han skall ha en färgtelevisionsmotiagare, om han vill ha en sådan. Det finns alltså en rad av skäl för att man skulle fastställa tidpunkten när vi skall få färgtelevision i vårt land, och jag understryker ytterligare att det finns ingen som helst möjlighet att sträva emot färgtelevisionen. Den kommer att genomföras, och det är bara att fördröja en teknisk utveckling om man inte inför färg-TV så snabbt som möjligt. Så sent som i slutet av förra året hemställde riksdagen på förslag av statsutskottet att Kungl. Maj:t skulle snarast möjligt fastställa tidpunkten för införandet av färg-TV. »Snarast möjligt» är ett tänjbart begrepp. Man kan fråga vad som menas därmed. Vi har fått en nyhet på området därigenom att herr Strandberg i en enkel fråga efterlyst när vi skall få veta detta. Då svarade statsrådet att han inte var beredd att ange när förslag kan framläggas i denna fråga. Något mera svävande svar kan man väl inte gärna tänka sig, något mindre givande besked kan väl inte gärna letas upp. Vi står alltså lika ovissa. Radioindustrien är lika oviss, konsumenterna är lika ovissa, och utlands-TV-företag, som skulle köpa program, är lika ovissa om vad Sverige kommer att göra. Det har därför verkligen hänt något sedan frågan diskuterades i höstas, och det talar för att riksdagen gör ett uttalande om att det bör fastställas vid vilken tidpunkt vi skall få färg-TV. Det är emellertid inte bara den saken som har hänt. Färg-TV har på kort tid gått fram så starkt att det driver på utvecklingen. Även detta talar för att vi i Sverige bör veta tidpunkten för införande av färg-TV. De som har följt danska tidningar under senaste tiden har sett vilken stark press det blivit på grund av att Tyskland inför färg-TV och delar av Danmark kommer att kunna se den tyska färgtelevisionen. Då kommer man att köpa apparater i Danmark, och det blir en stark press att man också för Danmarks del skall genomföra färg-TV. Herr talman! Jag skall inte dra upp ytterligare skäl i detta fall. Jag tycker att det är alldeles tillräckligt mycket som talar för att man snarast möjligt borde fatta beslut om vid vilken tidpunkt vi skall få färg-TV i vårt land. Herr talman! Jag skall alltså be att få yrka bifall till reservationen d vid denna punkt. Beträffande motiveringen till denna reservation yrkar jag bifall till reservation e 1. Som jag sade tidigare yrkar jag dessutom bifall till reservationen a.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

Herr talman! Med tanke på de anföranden som redan hållits i denna fråga i dag och med radio-TV-debatten i december i fjol i gott minne måste jag konstatera att det mesta i frågan redan har sagts minst en gång. Jag kan därför nöja mig med att understryka ett par ting som jag anser synnerligen viktiga. Det har redan sagts att det samhällsekonomiskt skulle innebära betydande påfrestningar om allmänhetens inköp av färg-TV-mottagare blir koncentrerad till alltför kort tid. Det är därför betydelsefullt att tidpunkten för införande av färg-TV bestämmes snarast, ty då kunde den svenska TV-industrin få bättre möjlighet att konkurrera på marknaden.

Om nytillverkning av färgmottagare sätts i gång inom kort, torde situationen emellertid snabbt förbättras, framhåller rTadioindustrien. Det finns ytterligare ett argument som talar för ett snabbt besked om vid vilken tidpunkt färgtelevisionen skall starta, nämligen den omständigheten att svenska färg-TV-mottagare vid omfattande tillverkning skulle kunna exporteras till länder som startar färgtelevisionssändningar = tidigare. Man skulle därigenom, inte minst på detta område, kunna hjälpa radioindustrien i de aktuella svårigheterna. Ett besked om tidpunkten är alltså enligt vår uppfattning synnerligen nödvändigt för att man skall undvika köprush och för att folk skall få möjlighet att under en viss tid successivt förnya apparatbeståndet. Givetvis står folkpartiet fast vid sin principiella ståndpunkt när det gäller Radio-TV:s verksamhet och organisation. Men då riksdagen som jag sade förut så sent som i december 1966 har beslutat i denna fråga, anser vi oss inte nu böra ta upp den på nytt. I reservation b, högerreservationen. framställs krav på tilläggsdirektiv till reklamutredningen, och jag instämmer i viss mån i dem, Reservationen innehåller dock även sådant som inte överensstämmer med de synpunkter på radiooch TV-verksamhet som folkpartiet tidigare framfört. Därför kommer jag vid voteringenom reservation b att avstå från att rösta. I övrigt ansluter jag mig till de yrkanden som framförts av herr Torsten Bengtson.

Herr talman! Jag skulle först vilja säga några ord om den reservation som avgetts av folkpartiet och centerpartiet och som gällde anslag till televerkets anläggningar. Man har från televerkets sida föreslagit att anslag med 79,8 miljoner kronor skulle beviljas för detta ändamål. I budgetarbetet minskades emellertid denna summa till 70,5 miljoner, och det är vad som föreslagits i statsverkspropositionen. Nu har man från centerpartiets och folkpartiets sida yrkat att detta anslag skall minskas med ytterligare 7 miljoner kronor. Det finns i statsverkspropositionen, bil. 8 på s. 169, en förteckning över de objekt som departementschefen har fört fram i förgrunden när det gäller investeringsplanen för televerket. Det finns tidigare en uppräkning som televerket har gjort i sina framställningar om anslag för det kommande budgetåret. Jag skulle vilja veta vilka anläggningar det är som man inte anser böra komma i fråga. Herr Bengtson har här i en replik till herr Strandberg för en liten stund sedan anfört att det är det allra minst befogade som finns att gå in för att pruta på televerkets anslag. Jag kan inte förstå hur han med den inställningen har kunnat gå med på en reservation, i vilken krävs ytterligare begränsningar av detta anslag utöver dem som Kungl. Maj:t redan har föreslagit. Jag kan instämma i herr Bengtsons replik till herr Strandberg — när det talades om hur lång tid vi fick vänta på telefoner — att det inte finns något skäl att begränsa televerkets investeringsanslag mer än vad Kungl. Maj:t gjort. Kungl. Maj:t har gjort en prutning av det totala anslaget från i runt tal 642 miljoner till 588 miljoner kronor. Jag anser att man inte bör gå längre. Jag har inte kunnat finna något annat skäl för denna reservation än att man önskar få balans i mittenpartiernas budgetförslag. Vi, som tillhör majoriteten inom statsutskottet, har för vår del inte funnit detta ändamål så behjärtansvärt att vi kunnat biträda reservanternas yrkande. Jag yrkar därför i detta avsnitt bifall till utskottets utlåtande. Jag skall, herr talman, inte på nytt ta upp en diskussion om reklam-TV och om färg-TV o. s. v. Herr Peterson anförde nyss att detta har sagts minst en gång. Ja, samma synpunkter har från reservanternas sida framförts flera gånger, och jag tror därför att det mesta är sagt. Men vad jag särskilt vill framhålla är att vi inom fjärde avdelningen och sedan inom hela statsutskottet och därefter i riksdagen gick med på en kompromiss som ursprungligen hade träffats inom fjärde avdelningen när det gällde fixerandet av tidpunkten för införande av färg-TV. Detta godtogs alltså av riksdagen den 14 december förra året. I kompromissen heter det på följande sätt: »Av det sagda framgår att skäl talar för ett klarläggande och ett fixerande av tidpunkten för införande av färg-TV. Utskottet finner dock, att ytterligare analyser av såväl teknisk som samhällsekonomisk art erfordras, innan riksdagen binder sig för en bestämd tidpunkt. Riksdagsbeslutet måste dock komma i god tid och senast minst två år före införande av färg-TV. Utskottet vill med hänsyn härtill föreslå riksdagen att hos Kungl. Maj:t begära att frågan om införande av svensk färg-TV i såväl program 1 som Pprogram 2 göres till föremål för fortsatta överväganden och att förslag i ärendet snarast möjligt föreläggs riksdagen. Av vikt är i sammanhanget att samråd sker med våra nordiska grannländer.» En månad efter det att detta beslut hade fattats väcktes motioner från folkpartiets sida — det var ordföranden i fjärde avdelningen som stod som huvudmotionär, om jag minns rätt, för den motion det här gäller; och det har också motionerats från högerns sida — om att riksdagen nu skall bestämt uttala sig om vid vilken tidpunkt färg TV skall införas. Denna kompromiss höll alltså inte mer än en månad. När nu centerpartiet och folkpartiet har börjat samarbeta hade jag tänkt mig att centerpartiets större lugn och större stabilitet hade påverkat folkpartiet så att man där hade gått ifrån den där kvartalspolitiken, men nu har man i stället gått in för något slags månadsrengöring och lämnat den inställning man tidigare haft alldeles åt sidan utan vidare, Jag tycker att detta är mycket underligt. För min del kan jag inte tänka mig att man på så kort tid som drygt tre månader efter det vi fattade beslutet har hunnit verkställa inte bara ytterligare analyser av såväl teknisk som samhällsekonomisk art — ty det erfordras enligt utskottets uppfattning — utan dessutom har kunnat samråda med våra nordiska grannar, så att det har lett till ett resultat. Det kan därför inte finnas någon som helst anledning att nu gå ifrån det nämnda riksdagsbeslutet. Ett ytterligare skäl för den ståndpunkten är att både centerpartiets och folkpartiets representanter i riksdagsdebatten den 14 december 1966 uttalade sin stora tillfredsställelse över att utskottet hade kunnat komma överens och nått fram till en kompromiss. Jag skall inte säga mycket om reklam TV, som av naturliga skäl dragits in i debatten. Vi har diskuterat den förut, och diskussionen kommer kanske tillbaka. Jag tycker emellertid att högern har tillkännagivit en ganska underlig inställning när det gäller inrättandet av ett andra program. Vi var samtliga inom utskottet helt överens om att gå in för inrättandet av ett andra program vid årsskiftet 1969—1970. Nu sägs det från högerns sida för det första att man skall besluta att inrättandet av ett andra TV-program skjutes något fram i tiden intill dess en mera gynnsam ekonomisk situation föreligger. På sidan 26 i utskottsutlåtandet i nästa kläm yrkar man för det andra: »att riksdagen må, med bifall till motionerna I: 535 och II: 679, i skrivelse till Kungl. Maj:t anhålla att förslag om tidpunkten för införande av färg-TV i såväl program 1 som program 2 föreläggs innevarande års riksdag». Först skall man enligt högerns mening alltså besluta att ingen tidpunkt anges för införandet av program 2 i TV och sedan att man skall besluta om en tidpunkt när färg-TV skall införas i både program 1 och 2. Jag tycker det är en mycket underlig inställning. Vi kan väl inte införa färg TV i program 2, om inget beslut har kunnat fattas om när en sådan kanal skall införas. Jag skall härefter bara säga ytterligare en sak. Herr Bengtson talade om valfriheten när det gäller införandet av färg-TV. Jag är inte så säker på att det blir så stor valfrihet, åtminstone inte i början. En färg-TV-apparat kommer att kosta mellan 3000 och 4000 kronor, och jag är inte alls övertygad om att den stora majoriteten TV-tittare omedelbart kan skaffa sig en sådan. Det kommer att dröja många år innan någon större andel av den svenska befolkningen blir i tillfälle att se färg-TV. Jag skulle också kunna bemöta herr Strandberg, som talade om vår tryckfrihet. Det är väl knappast riktigt vad han säger när han talar om friheten, konkurrensen och monopolradion. Herr Sundin, som företrädde centerpartiet när vi diskuterade detta den 14 december 1966, sade också några ord i frågan: »Frihet och konkurrens när det gäller massmedia är i och för sig vackra och lovvärda begrepp. Även om så är fallet förmodar jag att vi har anledning närmare begrunda följderna av vad den i motionerna föreslagna friheten innebär. Man kan göra jämförelse med pressens frihet. Vilken anständig människa eller vilket företag som helst kan ge ut en tidning. Detta är demokratiens ideal. Men härtill måste även fogas en avigsida, nämligen denna: Vem som helst har inte kapital till att klara en tidningsutgivning. Kapitalet kommer alltid med i bilden, och det ingår även i den diskussion vi för i dag om ett fristående, kommersiellt TV-företag.» Beträffande vår tryckfrihet ligger det väl något i det som Karl Fredriksson alias Nordens Karlsson en gång sade: »Tryckfriheten består som bekant däruti att svenska folket får skriva vad det vill.> Westman var justitieminister då. »Svenska folket får skriva vad det vill. Sedan är det redaktörerna som bestämmer vad som skall komma in — och Westman vad som skall komma ut.» Detta var åtminstone på den tiden något av innebörden i den tryckfrihet som vi har — en tryckfrihet som jag värde rar och som jag för all del vill slå vakt om. Men sedan sade herr Sundin att om man gör jämförelser med friheten i etern så kan denna vara likartad med vad som gäller om tidningarnas frihet. Men det finns dock en skillnad: Utrymmet för frihetens symbol i etern är betydligt mer begränsat än motsvarande när det gäller pressens frihet — och det tror jag är alldeles riktigt. Vidare gjorde herr Sundin ett uttalande, som jag tycker att herr Strandberg ändå inte kan gå förbi, nämligen att vare sig man finansierar verksamheten via licenser eller via reklam, är kostnaderna över huvud taget desamma, och de skall betalas av konsumenterna. Det kan man nog aldrig komma ifrån. Jag ber, herr talman, att på samtliga punkter få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Låt mig först säga till den senaste talaren: Dessbättre är svensk tryckfrihet något annat och förnämligare än herr Fritz Persson framställde det. Jag förstår att detta berodde på en alltför koncentrerad framställning, som väsentligen stödde sig på ett ålderdomligt citat. Jag skulle vilja kommentera ett par principiella frågor som berörs i högerreservationen b. Där föreslås att man skall inrätta ett andra televisionsbolag som skall ägas av svenska pressen. Herr Strandberg har i korthet refererat argumenteringen härför. Det kan för en tidningsman verka ganska tilltalande att den svenska pressen skulle få det enastående privilegiet att även sända ett televisionsprogram och äga det andra TV-företaget. Ändå måste jag protestera och avböja detta förslag, på rent principiella och väl också praktiska skäl. Mellan pressen å ena sidan och television och radio å den andra råder för närvarande i fråga om opinions bildningen en livgivande konkurrens. De balanserar varandra, kompletterar varandra, dessa olika krafter i opinionsbildning och nyhetsförmedling, och det är värdefullt. Det härskar ett påtagligt konkurrensförhållande, litet spänningsmättat och som jag tror är till medborgarnas gagn. Att förena pressen och ett TV-företag skulle försvaga detta förhållande, minska konkurrensen i opinionsbildningen. Det är svårt att se vad detta egentligen skulle ha för gagn med sig. Jag tror att det är riktigt att man från pressens sida avböjer en sådan integration. Det finns heller inga egentliga samhällsekonomiska skäl som talar för att pressen skulle tilldelas även detta privilegium. Nu säger herr Strandberg: Ja, men Tidningsutgivareföreningen har framkastat ett liknande förslag. Det är riktigt att TU har intagit olika ståndpunkter allteftersom denna fråga under åren har diskuterats. Det är inte många år sedan TU helt avvisade varje tanke på kommersiell reklam i svensk television. Jag förstår att det ligger mycket av en kompromiss i det remissyttrande TU i fjol avgav till den stora propositionen om radions och televisionens ställning. Där säger TU att man kan tänka sig att det är lämpligt att skapa två fristående TV-bolag. Reservanterna gör emellertid ett väsentligt misstag när de refererar detta uttalande som om detta nya företag skulle bygga på inkomster av reklam. TU säger tvärtom i sitt förslag att det i så fall skulle vara två skilda licensfinansierade TV-företag. Detta är något helt annat än vad motionärerna och reservanterna nu pläderar för och något helt annat än vad de gör gällande att TU har förordat. Jag konstaterar alltså att motionärerna och reservanterna gett en missvisande föreställning när de byggt upp en argumentering som det inte finns underlag för i Tidningsutgivareföreningens yttrande. Det är helt i linje med denna min principiella inställning till radio-TV och pressen som skilda kontrahenter, konkurrerande och kompletterande varandra i opinionsbildningen, som jag tar bestämt avstånd från tanken på kommersiell reklam. Jag konstaterar att var helst man släppt fram den kommersiella reklamen i televisionen har dagspressen blivit lidande. Jag kan räkna upp land efter land, från Japan och genom hela Västeuropa, där detta problem är brännande och föremål för intensiv debatt. Dagspressens ställning, som i så hög grad är beroende av annonsinkomster och så att säga står och faller med möjligheten att få annonsinkomster, har försvagats genom tillkomsten av kommersiell reklam i televisionen. Man har måst tillgripa de mest underliga arrangemang för att eliminera skadeverkningarna. Jag erinrar om att man t.ex. i Italien har träffat en överenskommelse mellan pressen och den italienska televisionen som reglerar denna fråga. Överenskommelsen går ut på att TV-reklamen får öka endast om annonsstocken för dagspressen ökar. Minskar dagspressens annonsstock måste televisionens annonsering minska i motsvarande mån. I Holland har det gjorts ett arrangemang, att av de inkomster som inflyter från reklam i TV skall dagspressen ha 40 procent under en treårsperiod, och sedan skall hela frågan tas upp på nytt. Jag vill vidare erinra om att den brittiska pressens ställning försvagats genom att stora annonsörer av förbrukningsartiklar flyttat över sin annonsering från dagspressen till TV. Detta har försvagat brittisk dagspress och bidragit till den tidningsdöd som grasserar även där. Jag kunde räkna upp liknande exempel från andra länder. Jag konstaterar att motionärerna och reservanterna helt glider förbi denna svåra problematik som berör opinionsbildningen i så hög grad. Detta blir för mig ytterligare ett argument att ut döma reservationen såsom ytlig och principiellt olycklig. Det finns inga samhällsekonomiskt bärande skäl och inte heller några opinionsmässiga skäl som talar för att det skulle vara lyckligt med en utveckling så som reservanterna önskar sig. Ur många synpunkter är det lämpligt för svensk opinionsbildning både i radio-TV och i dagspressen att slå vakt om vår ideella radio och television. Jag hoppas att 1966 års reklamutredning inte skall öppna den dörr reservanterna här står och bankar på.

Herr talman! I fråga om medelsanvisning till TV-anläggningar har vi från centerns och folkpartiets sida föreslagit en besparing som är större än den departementschefen har föreslagit. Herr Persson frågade vilka anläggningar vi i så fall skall minska på. Beträffande den saken vill jag säga att departementschefen har haft vissa möjligheter att föreslå besparingar, men vad är det som säger att hans omdöme är det absolut riktiga? Finns det inte lika stora möjligheter att framföra en åsikt från oppositionspartierna om att man kan genomföra vissa besparingar? Det är att observera att denna besparing till skillnad från andra tar sikte på fastighetsinvesteringar, och därför kan man mycket väl göra den. Jag vänder mig i princip mot tron att varje ord från regeringens sida är det riktiga och att vi inte kan ändra på någonting som regeringen har föreslagit. Vi har alla möjligheter att själva göra en bedömning. Därför har vi föreslagit en besparing. I mitt första anförande, herr talman, tog jag kortfattat upp synpunkter på varför vi bör försöka få fram färgtelevisionen så snart som möjligt. Jag sade också, att vi framför allt bör kunna få ett beslut om när den skall införas. Herr Persson gav sig inte in på någon debatt om dessa saker utan fäste sig praktiskt taget helt vid ett, som han sade, kompromissutlåtande som fattats i slutet av förra året. I denna kompromiss användes ju uttrycket »snarast möjligt». Jag skulle vilja fråga: Vad menar herr Persson med »snarast möjligt»? Vi har ju sedan dess fått se vad som verkligen har hänt, d. v. s. att departementschefen har svarat, att han inte alls är beredd att ange när beslut kan fattas om tidpunkten. Det måste väl betyda att han inte tänker avge något förslag till detta års riksdag, förmodligen inte ens till höstriksdagen, ty då hade vi väl fått besked om det. Då har vi alltså åtminstone ett år till att vänta, innan vi kan tänka oss att få ett besked eller ett beslut om tidpunkten. Vad menar alltså herr Persson med »snarast möjligt»? Är det kanske 1970? Är det 1975, eller när är det? Både det svenska folket i allmänhet och de människor i synnerhet, som kommer att få syssla med färgtelevisionen, vill nog väldigt gärna ha besked om vad man egentligen avser med uttrycket »snarast möjligt». Såsom framgår av debatten hittills menar vi, när vi skriver »snarast möjligt», att det inte skall få dröja någon längre tid innan man lägger fram förslag om när färg-TV skall införas i vårt land. Det skulle också ha varit intressant att få höra någon kommentar från herr Persson till problemet, huruvida vi inte skall beakta något av vad som sker i hela Europa, i Förenta staterna och f. ö. i hela världen beträffande färg TV. Är utvecklingen i andra länder någonting som vårt land fullständigt skall nonchalera? Utvecklingen går verkligen så snabbt på detta område, att man med vaken blick bör följa med och anpassa sig efter den utveckling som sker. Därför är det angeläget att vi inom den allra närmaste tiden fastställer när färg-TV skall införas i vårt land.

Det är detta som jag har åberopat i dag och ingenting annat. Sedan är jag kanske inte så pessimistisk som herr Bengtson är inför framtiden. Han säger att vi nu har ett besked om tidpunkten för TV 2, men att högerpartiet dock vill skjuta på den tidpunkten samt frågar: När skall vi då införa TV 2? Herr Bengtson trodde tydligen att det skulle bli kärva ekonomiska förhållanden i all framtid. Vi måste vara optimister, herr Bengtson, åtminstone på den borgerliga sidan! Det är vi som skall se till att det blir en bättre ekonomisk situation i detta rike i alla hänseenden, Då kan vi ta upp frågan på nytt. Sedan måste jag rätta herr Persson, när han ger sig på resonemanget kring den s.k. kompromissen i december. Herr Persson vet lika väl som jag att vi från högerpartiet — både avdelningens ärade ordförande och undertecknad under avdelningsbehandlingen t.o.m. — i statsutskottet anmälde ungefär vad jag själv sade vid riksdagsbehandlingen den 14 december då det gällde begreppet »snarast möjligt». Det är mycket riktigt jag själv, som låg så att säga längst bak, var tveksam om man kunde gå med på begreppet »snarast möjligt». Men jag tolkade det så att vi redan till kommande riksdag — d. v. s. årets — skulle få tillfälle att ta upp denna fråga. Detta står på sidan 16 i första kammarens protokoll nr 39 år 1966: » Vi har från vår sida framhållit att vi bedömer det som angeläget och även möjligt att redan nästa års riksdag» — d. v. s. årets — »får tillfälle att taga definitiv ställning...

Om han hade lämnat ett svar av denna innebörd, hade det inte funnits anledning att stötta upp motionen. När emellertid kommunikationsministern svarade som han gjorde, anmälde jag, när jag tackade för svaret, att det är vår sak att återkomma och begära ett besked till innevarande års riksdag. Så ligger det till med resonemanget kring kompromissförslaget. Vi skall ju inte i dag, herr Persson, bestämma tidpunkten för färgtelevisionens påbörjande i en eller annan form. Vad vi i dag diskuterar är om vi inte kan vara överens om att hos Kungl. Maj:t begära ett förslag som vi får behandla någon gång under 1967. Jag kan inte förstå att det skall behöva ta ett helt år att göra behövliga analyser av teknisk och samhällsekonomisk art. Dessa kan ingalunda vara av sådan omfattning att de skall behöva ta så lång tid. Jag anklagar inte kommunikationsministern för att vi inte har fått ett besked i dag, när det gått bara tre månader, men jag tycker att han åtminstone före den sista december i år borde kunna tala om för riksdagen hur han ser på saken. Det ligger heller inget fel i det resonemang vi fört i fråga om färgtelevision i program 1 respektive program 2, nämligen att skjuta på TV 2 en bit in i framtiden, av det enkla skälet att man kan fatta ett beslut om att TV 2 redan från början skall göras i färg. Att polemisera med herr Möller tror jag inte att jag har någon större orsak till. Vi har från början olika uppfattningar i monopolfrågan. Vi kommer aldrig att kunna samsas, om vi så håller på hela dagen och hela natten, och jag skall därför avstå från vidare diskussion på den punkten. Lika väl som Svenska tidningsutgivareföreningen successivt har ändrat sig och mer och mer börjat begripa det hela och nu sagt sig ha ett visst intresse för att vara med, om man skulle backa ur med sin aktiestock i Sveriges Radio, lika väl kan jag tänka mig att den utredning som vi begär — det är ju, herr Möller, ett utredningskrav vi kommit med — får ta upp och analysera problemställningarna. Det skulle kanske resultera i att man kunde få fram någonting som pressen skulle vara mycket starkt intresserad av. När vi fått utredningens konkreta förslag, kan vi ju diskutera om vi skall ha licensfinansierad eller reklamfinansierad TV eller någon form av kombination. Felet med den här frågeställningen är att Sveriges riksdag aldrig någonsin fått förutsättningslöst pröva dessa problem — monopolfrågan, reklamfrågan m.fl. Varje gång man begär att få närmare analysera problemställningarna för att få underlag för en debatt, så avslås detta. Hur skall vi kunna stå här och prata och försöka bli sams, när vi inte har underlag för diskussionen? Hur kan riksdagen underlåta att skaffa fram det underlag som är så nödvändigt för ett definitivt ställningstagande?

Herr talman! Till herr Strandberg vill jag säga, att när man kompromissar betyder det ju att man ger efter en smula på sin uppfattning. Det gjorde vi också, när vi var med på att skriva »snarast möjligt». Reservanterna av i dag kan ändå inte komma ifrån att de har varit med och skrivit under det utskottsutlåtande, som innehåller en kompromiss, och jag anser att när de gjort det så får de hålla på den kompromissen åtminstone litet längre än från i början av december till i början av januari. Sedan frågar herr Strandberg vad vi lägger in i orden »snarast möjligt». När blir det ett besked, undrar han. Ja, det kan jag inte svara på, men jag tror att man kommer att lägga fram förslaget så snart man har hunnit genomföra de analyser och undersökningar och det samråd med de andra nordiska länderna, som har aviserats i propositionen och även refererats i utskottets utlåtande. Jag kan inte hjälpa att jag fått den uppfattningen, att man i varje fall från högerhåll har menat att vad vi beslutade den 14 och 15 december innebar att man skulle ha ett förslag om tidpunkten klart redan den 11 januari i år. Så snabbt går det verkligen inte att genomföra de här analyserna. Vad är det nu man har gjort från högerns sida? Jo, först har man varit med om kompromissen och att vi skall införa program 2 vid årsskiftet 1969 70 — man skall inte säga någonting om när program 2 bör införas. Dessutom förklarar man, att man vill ha färg i både program 1 och program 2. Detta har varit högerns ståndpunkter både i utskottet och här i kammaren, och jag kan inte föreställa mig att det avspeglar några särskilt stränga krav på logik. Nu säger herr Bengtson om televerket, att departementschefen haft möjlighet att spara. Jag har frågat på vilka punkter centerpartiet ytterligare vill spara, men inte kunnat få något besked. Departementschefen och departementet har vid genomgången av anslagsframställningarna kommit fram till att det finns punkter där man kunnat spara. Att bara föreslå 7 miljoner i ytterligare besparing för att man skall få en egen budget att gå ihop, det är ändå någonting som vi från utskottsmajoritetens sida inte velat nappa på. Så har också herr Bengtson talat om orden »snarast möjligt». Till det jag re dan har sagt på den punkten vill jag bara lägga, att herr Ståhl i andra kam maren uttryckte sin tillfredsställelse över att vi hade nått fram till den här kompromissen — det kan alla läsa i andra kammarens protokoll för den 14 december. I första kammaren uttryckte herr Sundin sin tillfredsställelse över att vi lyckats nå kompromissen, och han tillade att i orden »snarast möjligt» borde man väl ändå kunna inlägga att ett besked skulle lämnas senast hösten 1967. Jag tror för min del att majoritetens ställning i detta fall är mycket stark och att det är ytterst svårt i varje fall för högerreservanterna att försvara sin ståndpunkt.

Herr talman! Detta statsutskottets utlåtande nr 41 behandlar ett ganska angeläget ärende, som har förts fram via fyrpartimotioner. Det gäller ett anslag till Religionspedagogiska institutet — RPI. Den summa som begärs är endast 30 000 kronor. Den undervisande verksamhet som RPI bedriver är ganska omfattande. Institutet påtager sig utbildning och vidareutbildning av lärare, vilket torde vara värt ett stöd av staten. Utbildningen sker i religionspedagogiska seminarier för fortbildning av lärare i kristendomskunskap. Vidare ingår metodikseminarier för pedagogisk träning av lärare som har reell kompetens, men icke den formella genom provår och liknande. Det är alltså fråga om pedagogisk utbildning och träning av präster och frikyrkopastorer för undervisning i kristendomskunskap. Vi bör observera att många skolor, särskilt på högstadiet, i dessa lärarbristens tider med tacksamhet utnyttjar just lärarkrafterna i dessa ämnen. Under 1966 deltog inte mindre än 88 personer i RPI:s seminarier, som bl.a. har som ledare professor Ragnar Bring i Lund. Institutet har även utarbetat läroböcker för grundskolan, författade av lektor Sten Rodhe. Vidare bedrives forskning inom ämnesområdet. Det anförda tycker jag kan räcka för att belysa de synnerligen betydelsefulla uppgifter som RPI har här. Tyvärr är utskottsutlåtandet så knapphändigt, att man nästan får en känsla av att knappheten beror på det ringa anslag som begärs — med endast ett par rader avfärdas och kommenteras motionen. Utskottet anser inte de anförda skälen tillräckliga för uppförande på riksstaten av ett särskilt anslag till bidrag till Religionspedagogiska institutet, skriver det. Det är väl närmast ett rekord i knapphändig motivering.

Det kan ha stor betydelse för verksamheten i fortsättningen, om det får detta lilla ekonomiska handtag. Jag lägger kammaren särskilt på hjärtat, att detta är ett ändamål som kommer vår undervisning till godo i rikt mått. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till den föreliggande reservationen.

Herr talman! Jag kan helt instämma i det herr Larsson nyss yttrade och endast ytterligare understryka de synpunkter han kom med i denna fråga. Låt mig bara tillägga att ämnet religionskunskap kräver mycken omsorg, inte minst vad beträffar den pedagogiska fortbildningen av lärarna. Som vi alla vet är ämnet under omvandling. Jag tror att det är viktigare än någonsin att man tar vara på alla goda krafter som vill verka för att ämnet blir så fullödigt som möjligt, båda vad gäller läroböcker och den pedagogiska framställningen. Jag vill understryka det som herr Larsson var inne på, nämligen att det vore bra kortsynt att inte stödja Religionspedagogiska institutet. Detta institut har ju framför allt sin verksamhet inställd på att fortbilda dem som undervisar i religionskunskap. För den som har läst motionen måste det vara uppenbart att det är möjligt att med ett mycket, mycket blygsamt belopp hjälpa en svår, men betydelsefull sektor av skolans undervisning. Jag hoppas att kammaren verkligen bifaller reservationen, till vilken jag ber att få yrka bifall.

Herr talman! Herr Thorsten Larsson sade i sitt inlägg, att det här föreligger ett mycket knapphändigt utskottsutlåtande. Det kan nog jag också hålla med om, men det finns ingen anledning för mig att dra upp ett längre anförande här trots detta knapphändiga utskottsutlåtande, eftersom denna fråga tidigare behandlats här i riksdagen, närmare bestämt under förra året. Inga nya skäl som talat för något annat beslut i detta avseeende har framkommit sedan dess. Utskottet säger, att det här gäller ett specialanslag, som skulle beviljas en viss organisation. Jag tycker för min del att det inte finns någon anledning till ett sådant specialanslag här, när vi har en teologisk fakultet och vi också har stora anslag genom forskningsråden just till liknande ändamål. Jag tycker att man inom den teologiska fakulteten kan bedriva den forskning, som man vill främja genom detta specialanslag. Jag kan t.ex. nämna att det under humanistiska fakulteten i årets statsverksproposition finns upptaget ett belopp av 4637 000 kronor, vilket innebär en ökning med drygt 400 000 kronor jämfört med förra året. Tar vi sedan sambhällsforskning, vari ingår psykologi och pedagogik, så uppgår detta anslag i årets statsverksproposition till 1610 000 kronor. Då finns det väl ingen anledning att göra en specialdestination med det anslag, som här är i fråga, ty det kunde ju föra med sig att man skulle kunna få liknande specialanslag inom många andra områden också, där det finns intresse att bilda ett liknande institut inom andra områden för att få ett sådant statligt anslag. Det är alltså även en fråga av rent principiell natur, om man skall gå in på denna väg.